Herr talman! Martina Johansson har frågat mig vad jag avser att göra för att skydda den svaga parten, oftast kvinnan, i bodelningssituationer, när det gäller både snabbare processer och möjlighet till ekonomiskt stöd. En utgångspunkt för Sveriges regering är att kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familje, yrkes och samhällsliv. Makar och sambor ska ges förutsättningar att leva ekonomiskt jämställt, även efter en eventuell separation. Det är därför angeläget att det finns en väl fungerande ordning för bodelning. I våras föreslog regeringen en ny lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Reglerna, som trädde i kraft den 1 juni i år, syftar till att underlätta vid internationella bodelningar. De svenska bodelningsreglerna bygger på likadelningsprincipen, som likställer makar ekonomiskt och främjar kvinnors och mäns jämställdhet. Erfarenheterna visar att denna delningsprincip är den som i ekonomiskt hänseende är mest gynnsam för kvinnor som grupp. Bodelning sker oftast i samförstånd, men i de förhållandevis få fall där så inte sker kan en bodelningsförrättare utses. Om en make inte medverkar i en bodelning ger lagen flera möjligheter att rikta åtgärder mot honom eller henne för att skynda på förfarandet. Maken kan av domstol föreläggas vid vite att lämna uppgifter om sina tillgångar och skulder. Han eller hon kan även vitesföreläggas att med straffansvar under ed bekräfta uppgifterna i en bouppteckning. Om en make uteblir från ett sammanträde som han eller hon kallats till hindrar frånvaron inte att bodelningen ändå genomförs. Om en make genom vårdslöshet eller försummelse orsakat ökade kostnader kan bodelningsförrättaren besluta att han eller hon ska svara för en större andel av kostnaderna. Ersättningsgarantin för bodelningsförrättare infördes 1997 och ersatte den tidigare möjligheten att få rättshjälp vid bodelning. Den tidigare regleringen hade kritiserats för att inte tillgodose behovet av bistånd när det gäller kostnader för bodelningsförrättare. Syftet med ersättningsgarantin är framför allt att ge stöd till en make som inte kan få ut sin egendom för att motparten vägrar medverka till bodelningen och som inte heller har pengar för att bekosta en bodelning. Garantin ska motsvara den tid det tar att göra en inledande granskning av tillgångarna och ta ställning till om förfarandet ska fortsätta eller avslutas. Riksdagen har vid tidigare tillfällen ansett att det inte finns skäl att ändra nuvarande regler. Samtidigt förekommer det att bodelningsförfaranden drar ut på tiden. Jag kan konstatera att det finns flera rättsliga verktyg för att driva förfarandet framåt. Det är givetvis angeläget att verktygen också kommer till användning när så krävs. Jag är ense med Martina Johansson om att det är viktigt att bodelningar kan genomföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Regeringen kommer att fortsätta följa frågan.

Herr talman! Tack, Morgan Johansson, för svaret! I sitt svar pekar Morgan Johansson på att det finns stöd i lagen för en bodelningsförrättare att snabba på processerna. Men problemet är att detta inte fungerar i praktiken. I min närhet har jag en person som under sju år har befunnit sig i en bodelningsprocess och nu förlikat sig i processen utan att få ut hälften i form av giftorätten. Det rör sig om en kvinna som under dessa år inte har kunnat skaffa en ny bostad eftersom ekonomin varit låst i den bostad som hennes före detta man blockerat. Detta har gjort att hon har flyttat runt. Sådant här kan hända när en passiv part inte samarbetar och samtidigt blockerar den gemensamma bostaden. Bodelningsförrättaren har möjlighet och rätt att gå till domstol för vitesföreläggande, men förrättaren ska vara opartisk och drar sig ofta för att gå till domstol. Dessutom förlänger detta processen ytterligare. Herr talman! I samtal som jag har haft med bodelningsförrättare framkommer behovet av och önskemålet om att få fler verktyg i verktygslådan för att kunna snabba på processerna. Några exempel: Man skulle kunna förtydliga banksekretessen så att bodelningsförrättaren kan gå in och hämta ut bankuppgifter som den försvårande parten inte lämnar ifrån sig. Man skulle kunna öppna en möjlighet till anslutningsklander vid eventuell överprövning av en bodelningsprocess som avslutats. Man skulle kunna se över om det verkligen ska vara möjligt att delklandra olika delar i processen. Man skulle kunna titta på sanktionsmöjligheter för bodelningsförrättare utan att gå till domstol. Det finns ett antal saker som man skulle kunna titta på. Herr talman! Minister Morgan Johansson medger att det händer att bodelningsprocesser drar ut på tiden trots att de rättsliga verktygen finns. Min undran är därför om vi inte kan komma överens om att utreda hur vi kan förkorta processerna när parterna inte är överens, i stället för att enbart följa frågan.
Herr talman! I de allra flesta av de ungefär 25 000 skilsmässor som vi har i Sverige per år löses dessa konflikter och frågeställningar i samråd mellan parterna. Det är väldigt sällan det går till en vidare process. Men i ungefär 5 procent av fallen, det vill säga i ungefär 1 000 fall per år, får man utse en bodelningsförrättare. Även då sker de allra flesta processer smärtfritt i den meningen att processen kan drivas vidare och makarna trots allt kan samarbeta. Men i ett fåtal fall går det helt enkelt inte, utan någon av parterna sätter sig på tvären och vill inte vara med. Jag kan inte svara för hur det förhöll sig i just det fall som Martina Johansson tar upp, men jag kan konstatera att det för en aktiv bodelningsförrättare finns ett stort antal verktyg att använda sig av i dessa lägen. Ett exempel är vitesföreläggandet. Man kan gå till domstol och begära att maken vitesföreläggs. Detta sker också. Jag hämtade in uppgifter om att vite på upp till 60 000 kronor har dömts ut. I något fall har också löpande vite dömts ut. Det innebär att en make som inte medverkar och inte redovisar sina tillgångar kan åläggas att betala ett vitesföreläggande för varje månad som detta inte görs. I det fall jag refererar till var det 15 000 per månad fram till dess att maken gjorde som han skulle. Denna möjlighet finns alltså. Det finns också möjlighet att tvinga en make att gå ed på att han eller hon har redovisat sina tillgångar. Om man visar sig ha ljugit under ed kan man dömas för mened och riskerar fängelse i fyra år. Sedan kan man också ställa en makes tillgångar under särskild förvaltning. Då är det en god man som helt enkelt får ta över förvaltningen av de tillgångar som finns för att säkra dem. Den som har stökat på det här sättet och inte gjort som han eller hon är skyldig att göra riskerar alltid att i efterhand få betala en större andel av själva förrättningskostnaden. Jag menar att här finns ganska ingripande och kraftfulla rättsinstrument. Men det krävs att det finns en aktiv bodelningsförrättare som använder sig av instrumenten. Jag diskuterar gärna åtgärder vidare, för jag tycker också att det ska gå fortare. Men då ska man nog i så fall inrikta sig på att se till att bodelningsförrättarna i större utsträckning använder de verktyg som behövs. Jag analyserar gärna frågan vidare med oppositionen och Centern för att se om det finns något ytterligare vi skulle kunna göra. Men det handlar i första hand om att se till att bodelningsförrättarna använder sig av de verktyg som redan i dag finns.
Herr talman och Morgan Johansson! Det är som vi konstaterade båda två: Det finns verktyg, men de behöver ses över för att de ska fungera i praktiken. Många av de saker som ministern tar upp gör att processerna förlängs. Vi kan då se på vad det finns för ekonomiska möjligheter att bedriva processerna. Den ersättningsgaranti som finns för att göra den första inledande granskningen betalas ut till en av parterna om man inte förväntas att få ut mer än 100 000 kronor ur boet när det är bodelat. Det räcker med att man äger en bostadsrätt i princip i vilken kommun som helst i Sverige i dag för att komma över 100 000 kronor. Det handlar också om fem timmars inledningsarbete. Men om man har en part som blockerar räcker inte fem timmar långt. Då handlar det om att man måste använda sig av egna pengar för att kunna driva processerna i de olika delar som ministern tar upp. En person som har en svag ekonomisk ställning har inte de ekonomiska möjligheterna. Frågan är därför om det finns ett antal bodelningsprocesser som vi inte ser i statistiken för att man väljer att kliva ur och inte ens jobba för att få ut sin rätt. Ekonomi är för många ett maktmedel. Hur ska man kunna skaffa den där nya bostaden för att gå vidare? Familjer påverkas, och om det finns barn i de här relationerna drabbas de väldigt hårt. Det är för mig kanske den viktigaste delen i det här: Barnen ska inte drabbas när två vuxna människor har blivit så osams att de inte kan reda ut sin situation. I det fall jag nämnde tidigare med den kvinna som har drivit sin process i sju år har hon kunnat göra detta därför att hennes föräldrar har kunnat låna henne pengar. Men hon är alltså skuldsatt till sina föräldrar. Det är positivt att ministern kan tänka sig att titta vidare på frågorna, för jag tycker att det här är viktigt. Det handlar om personer som kanske är i en svag ställning och som drabbas. Jag ser fram emot att vi kan ha denna typ av samtal, men jag tror ändå fortfarande att det behövs någon form av utredning för att gå igenom de här bitarna. Vi ska hela tiden se till att skydda den svaga personen och framför allt barnen i de här processerna.
Herr talman! Här tror jag sannerligen att vi har en samsyn. Det jag pekade på var bara att det finns ett antal ganska kraftfulla rättsliga instrument. Men det krävs en aktivitet från bodelningsförrättarna och att de verkligen använder sig av dessa. Sedan kan det förstås ta tid, men det drabbar ju i sin tur också den make som inte sköter sig. Det blir i slutändan han eller hon som riskerar att få betala. Här finns vitesföreläggandemöjligheter, och här finns som sagt edgång, där man i värsta fall riskerar fängelsestraff om man ljuger under framställan. Här finns möjlighet att ställa tillgångar under särskild förvaltning, och här finns som sagt också i efterhand en möjlighet att ålägga den make som inte har gjort som han eller hon ska en ökad del av kostnaden. Dessutom kan man även om vederbörande inte dyker upp vid förhandlingstillfället ändå besluta i bodelningsärenden. Ersättningsgarantin är utformad så att man kan få del av den om man tjänar under 130 000 kronor per år. Precis som Martina Johansson sa är tanken att detta ska gå till de första fem timmarna för att en bodelningsförrättare ska kunna göra en bedömning av om det över huvud taget finns tillgångar i boet. Om det finns tillgångar kan man gå vidare, och då kommer finansieringen av det fortsatta arbetet för bodelningsförrättaren att tas av dessa tillgångar. Man delar sedan i slutänden på dessa kostnader. Garantin är alltså till just för att kunna ge detta inledande stöd. Jag kan som sagt gärna föra en dialog vidare kring detta. Men jag kan konstatera att Centern inte har anslagit några pengar till vare sig en utredning, till att förstärka ersättningsgarantin, om vi är ute efter det, eller till någonting annat - i alla fall inte för nästa år. Därför ser jag gärna att vi kan fortsätta att föra en diskussion för att se om det finns någonting ytterligare vi kan göra och i så fall i vilken form. Jag tror att vi alla vill se till att de här processerna kan ske så snabbt och så smärtfritt som möjligt för alla parter.
Herr talman och Morgan Johansson! Vi kan nog få anledning att återkomma till frågan under våren och i framtida budgetdiskussioner för att till att börja med kunna genomföra en utredning. På så vis kan vi se vad det är vi behöver göra, och vi kan därefter avsätta de exakta medel som vi i så fall kan komma överens om. Jag tackar för svaret och önskar med detta både herr talmannen och ministern en god jul och ett gott nytt år.
Herr talman! Jag ser också fram emot en sådan dialog under våren. Även jag vill önska Martina Johansson en god jul, ett gott nytt år och en riktigt avkopplande helg.